Fru talman! Eftersom jag är intresserad av den här frågan och dessutom bor i Motala, som — det har herr Stålhammar också sagt — har anslutning till kanalen och berörs av det värde som en utbyggd kanal kan ha, ber jag att få instämma i de argument som herr Stålhammar har fört fram. Frågan om Vänerns och Vätterns förbindelse med Västerhavet debatterade vi grundligt den 11 december 1969 i anledning av Kungl. Maj:ts proposition nr 122. I den propositionen var dåvarande kommunikationsministern Svante Lundkvist osäker om möjligheterna för en lönsam utbyggnad av Göta kanals västgötadel. Vi var ett tjugotal motionärer som ifrågasatte den utredning, kanaltrafikutredningen, som låg till grund för propositionen. Det fanns enligt vårt förmenande klart dokumenterade fel i utredningen.

Jag tycker för övrigt att det är klokt av kommunikationsministern att i dag inte föregripa den utredning som, enligt vad som sades i interpellationssvaret, snart är klar. Som jag ser det är det viktigare att den här frågan får en seriös behandling då alla fakta ligger på bordet, och jag försäkrar kommunikationsministern att vi kommer, nu liksom tidigare, att noga och kanske också kritiskt granska sjöfartsverkets kompletterande utredning. Våra bedömningar i fråga om en ekonomiskt försvarbar utbyggnad av Göta kanals västgötadel tror vi fortfarande är realistiska. Men det är inte bara västgötadelen vi är intresserade av. Mycket hänger på den aviserade utredningen när det gäller kanalen över huvud taget, även östgötadelen. Visserligen sägs det i propositionen att man skall satsa en del pengar för att det skall bli en led för nöjesbåtar och turistbåtar. Men vi tycker ändå att kanalen är ett för bra kommunikationsmedel för att inskränkas till detta. Jag hoppas avslutningsvis att kommunikationsministern ser frågan lika objektivt och allvarligt som vi gör. Vi får väl tillfälle då, som jag förut sade, alla fakta ligger på bordet att vidare resonera om den här saken.

Fru talman! Herr Persson i Heden har frågat mig, om jag är villig att på grund av den stegrade olycksfrekvensen i trafiken förordna om att ökade medel ställs till vägverkets förfogande för att öka trafiksäkerheten. I samband med den planläggning som utförs av vägverket i fråga om olika slags åtgärder avseende det allmänna vägnätet tas stor hänsyn till de krav som trafiksäkerheten ställer. Trafikolycksfaktorn vägs också in i de samhällsekonomiska kalkyler som upprättas i samband med prioriteringen av olika vägprojekt. I anslagsfrågan vill jag erinra om att riksdagen nyligen tagit ställning till anslagen för budgetåret 1971 73 är jag givetvis inte beredd att uttala mig om. Avslutningsvis vill jag säga, att det inte kan hävdas att vi har en ökad olycksfrekvens i trafiken. I absoluta tal har vi under en följd av år haft en i stort sett oförändrad olycksnivå. Tar man emellertid också hänsyn till att det under hela 1960-talet förelegat en årlig trafikökning i storleksordningen 6—9 procent, så kan det konstateras att man relativt sett uppnått förbättringar. En annan sak är, att trafiksäkerheten ytterligare måste höjas, och här kommer — vid sidan av vägbyggande och vägdrift — en rad olika trafiksäkerhetsfrämjande åtgärder in i bilden.

Fru talman! Jag vill tacka kommunikationsministern för svaret på min interpellation. Statsrådet Norling har haft otur i dag under interpellationsdebatten. Det är inte någon som varit direkt belåten med de svar som har lämnats, och jag vill bekänna att inte heller jag är belåten med det svar som statsrådet har givit mig på min interpellation. Att döma av svaret torde statsrådet tyvärr inte hysa några alltför stora bekymmer över olycksfrekvensen på landets vägar. Han säger att det inte kan hävdas att vi har en ökad olycksfrekvens i trafiken. Statistiken tycker jag talar ett annat språk än vad statsrådet just har anfört. Om jag helt kort skall nämna några data, får man intrycket att det är skrämmande siffror vi har att arbeta med i detta sammanhang. År 1966 dödades 1 313 personer i trafiken. År 1967 var det en betydande nedgång tack vare den stora övervakningen och propagandan i samband med trafikomläggningen, men redan 1968 ökade siffran med ett hundratal till 1262. År 1969 var det 1 245, och 1970 var det 1 307 personer som dödades på våra vägar. I januari 1970 dödades 63 personer, och i januari 1971 var det 73 som dödades, en ökning med 10. Samma förhållande är det med antalet svårt skadade i trafiken. Det är alltså en klart uppåtgående kurva. Visserligen kan man, som statsrådet har gjort, anföra att bilarnas antal har ökat under perioden — under 1960-talet beräknas antalet ha ökat med ca 400 000 bilar, och naturligtvis påverkar det olycksfallsfrekvensen. till statens vägverk för att öka trafiksäkerheten Men jag anser att man bör ta med i bilden den ökade upplysning och den förbättrade förarutbildning etc. som äger rum; det ökade antalet bilar och den ökade förarutbildningen m.m. är två jämförelseobjekt som i viss mån uppvägar varandra. Statsrådet säger att i samband med den planläggning som utförs av vägverket kommer trafikolycksfaktorn med i bilden. Det är helt naturligt och helt riktigt. Men då är frågan: Hur stora resurser har vägverket i detta sammanhang? Väganslagens volym för kommande budgetår har minskat ganska kraftigt på grund av kostnadsstegringarna; det är också en accelererad kostnadsstegring som härvidlag inverkar. Visst har riksdagen, som statsrådet framhåller, godkänt anslagsäskandena för budgetåret 1971/72. Men det är, enligt mitt sätt att bedöma, ingen uppmuntrande sak, för det var just vid det tillfället som man reellt minskade volymen på anslagen för vägupprustning. Vi hade förslag om ökade anslag, men de föll som bekant i voteringen. Beträffande trafikolyckorna kan man — och jag talar nu om mitt hemlän, Älvsborgs län — konstatera ganska skrämmande siffror. 1971 inträffade 1 141 personolyckor, varav 63 med dödlig utgång, i Älvsborgs län. Riksvägarna Göteborg—-Trollhättan och Borås—Göteborg är de av allvarliga olyckor mest drabbade, och detta beror i inte ringa utsträckning, statsrådet Norling, på att här finns trafikfällor som gång efter annan ger upphov till dylika allvarliga trafikolyckor.

Jag har en känsla av att detta skulle vara mycket väl använda pengar. Det skulle vara pengar som ger mycket god utdelning, om man krasst vill räkna i ekonomiska värden i detta sammanhang, därför att vi vet att alla dessa skadade trafikoffer åsamkar samhället stora kostnader. Detta, som sagt, om man bara vill räkna i kalla siffror utan att ta hänsyn till de enskilda människornas lidanden och tragedier! Här behövs sålunda ökad medelstilldelning. Det har aviserats att vägverket, bl.a. i Älvsborgs län, kan stå inför en personalminskning på grund av medelsbrist. Avgången av vägarbetare är stor och möjligheterna till nyanställning elimineras just av denna medelsbrist. Jag hävdar sålunda att en omprövning av väganslagen måste ske snarast. Av bilskattemedel går bortåt 2 miljarder till andra ändamål än vägbyggnad och underhåll samt andra kostnader som motortrafiken förorsakar — sjukhuskostnader, kostnader för polisväsendet o. d. Här borde en annan prioritering av dessa 2 miljarder göras till förmån för vägväsendet i akt och mening att därigenom också nedbringa antalet trafikolyckor på landets olika vägar. Sedan hälsar jag naturligtvis varje åtgärd, som leder till att antalet trafikolyckor minskar, med stor tillfredsställelse. Det kan gälla den tidigare nämnda åtgärden att förbättra förarutbildningen, säkrare motorfordon, bättre trafikövervakning etc. Jag vill också tillägga i sammanhanget att vi kanske mera bör pröva möjligheterna att avlasta vägarna den tunga godstrafiken, i varje fall på långa sträckor, genom att ge SJ resurser att på ett mera ändamålsenligt sätt sköta en viss del av den trafiken.

Fru talman! Allra först vill jag lägga till rätta något som möjligen kunde uppfattas som ett missförstånd mellan herr Persson i Heden och mig. Det gäller olycksfallsutvecklingen, alltså den ständigt stigande olyckskurva som herr Persson började sitt anförande med. Jag har all respekt för de siffror som herr Persson nämnde — det måste vi alla ha. Jag är naturligtvis inte nöjd med olycksfallsutvecklingen, lika litet som någon annan i detta land är det. Men vad jag gjorde i mitt interpellationssvar var att jag ställde de faktiska olycksfallssiffrorna mot den under ett antal år ökande bilismen, alltså mot det ökade antalet bilar. Det var då som jag kom fram till att det kanske inte var helt riktigt att säga att olycksfallsfrekvensen i trafiken har ökat. Så är inte fallet, om vi ställer de faktiska olyckssiffrorna i förhållande till ökningen av antalet bilar. Men vi är helt överens om att varje trafikolycksfall är en varningssignal för oss alla, oavsett vilken position vi befinner oss i. Sedan är det också riktigt som herr Persson säger, att ökade väginvesteringar i och för sig ger ökad trafiksäkerhet. Men där får man självfallet göra en avvägning mot andra delar av transportsektorn och även mot övriga sektorer i samhället. Det tillät jag mig också säga när vi diskuterade vägbudgeten för några veckor sedan i denna kammare. Vidare vill jag erinra om att samhällets resurser förutom på vägväsendet ju också satsas på en rad andra från trafiksäkerhetssynpunkt mycket väsentliga områden, t.ex. för att få fram säkrare fordon och bättre förare. Det måste som sagt göras en avvägning mellan olika projekt med hänsyn till de insatser som krävs och det utbyte man kan räkna med att få av dem både på kort och på lång sikt. Jag skall där inte ange några speciella åtgärder; jag är säker på att herr Persson i Heden mycket bra känner till de insatser som för närvarande görs på en rad områden inom trafikpolitiken för att förbättra trafiksäkerheten. Jo, en sak kan jag nämna, nämligen den nya väglag som kommer att behandlas här i riksdagen i höst. I den lagen kommer man såvitt jag förstår att ta mycket stor hänsyn till trafiksäkerheten. Lagförslaget skall inom de närmaste dagarna remitteras till lagrådet och återkommer sedan i form av en proposition. Under hösten kan vi alltså resonera om den vikt man i lagen lägger på trafiksäkerhetsaspekterna. Om jag sedan skall nämna ytterligare en sak, så skulle det vara transportforskningssidan, som herr Persson i Heden också känner väl till. Genom den proposition som framlagts om den framtida transportforskningen kommer vi, visserligen mera långsiktigt men ändå, att bygga ut våra möjligheter att angripa olycksfallens orsaker på olika avsnitt inom trafiken. till statens vägverk för att öka trafiksäkerheten Till slut vill jag säga att vägförvaltningarna ju bland mycket annat har i uppdrag att följa upp också trafikolyckorna. Jag säger detta mot bakgrunden av vad herr Persson i Heden nämnde om att det finns en rad trafikfällor utefter våra vägar. Det skall inte bestridas. I linje med de intentioner som vägförvaltningarna har skall de göra en uppföljning efter inträffade olycksfall. Även om man om varje olycksfall kan säga att det inte borde ha skett, skall naturligtvis samhället, när de ändå har inträffat, ta fram alla de erfarenheter som dessa olycksfall kan ge för att om möjligt förebygga nya olycksfall av den typ som vi för tillfället studerar.

Fru talman! Statsrådet Norling har i sitt senaste inlägg i någon mån förbättrat sitt svar på min interpellation, då han erkänner att trafikolyckorna också beror — till viss del — på vår dåliga vägstandard. Jag nämnde riksvägen Borås—Göteborg. Vid Hindås inträffar ofta trafikolyckor, även mycket allvarliga sådana. Det är ett faktum, att det har hänt att tre och fyra personer och t.o.m. hela familjer har utplånats där på en gång. Vägsakkunniga har sagt att vägstandarden och vägdoseringen är av sådan karaktär att människor som inte känner till denna väg inte kan bemästra sin bil i vissa situationer. Det är i övrigt en bra väg, och de flesta håller en hög hastighet när de kommer fram till platsen. En sådan väg skulle mycket lätt kunna förbättras med ganska små medel. Jag vet att detta har diskuterats i vägverket, men förbättringar har inte kunnat göras på grund av att det har fattats medel. Jag anser att det måste vara något fel i systemet, om det skall behövas både långt gående utredningar och väntan budgetår efter budgetår, innan man kan få loss pengar till sådana enkla saker, Detta var ett exempel, och det gällde en riksväg. Det finns många andra liknande exempel på länsvägar och mindre vägar. Jag skulle önska att mer pengar av bilskattemedlen kunde överföras till detta ändamål. Jag nämnde att nära 2 miljarder kronor går till andra ändamål. Om man överförde något av dessa 2 miljarder till vägförvaltningarna ute i landet, skulle de med dessa medel säkerligen kunna åstadkomma en minskning av antalet trafikolyckor, och då i synnerhet av antalet dödsolyckor, genom borttagandet av de värsta trafikfällorna. Jag känner väl till vad som görs i fråga om trafiksäkerheten. Det är alldeles riktigt, och det är glädjande, att man ägnar sig åt transportforskning, ökad förarutbildning, förbättring av bilar osv., men detta är ju inte gjort på en dag och inte på ett halvår eller ett år heller, utan det är en verksamhet på längre sikt, vilket också statsrådet sade. De saker som jag har nämnt är sådana förbättringsåtgärder som man kan vidtaga kortsiktigt — nära nog över en vecka. Det torde vara möjligt, om viljan finns, att åstadkomma erforderliga anslag. Människor är mer värda än pengar — det måste vi vara överens om. Jag vill än en gång vädja till statsrådet Norling att pröva möjligheterna inom vägverket att låta vägförvaltningarna ute i länen få medel till vad jag vill kalla förbättringsåtgärder. Det är inte fråga om några ombyggnader i större utsträckning utan endast om förbättringsåtgärder på de platser där olycksfrekvensen är påtaglig på grund av vägarnas standard. Jag vet att vägförvaltningarna ute i länen — jag är övertygad om att de är samstämmiga i hela landet — inte har högre önskan än att kunna vidtaga förbättringsåtgärder enbart för främjande av säkrare vägtrafik.

Fru talman! Herr Persson i Heden nämnde trafikförhållandena vid Hindås. Alla som varit i området vet att denna väg är mogen för en ombyggnad. Herr Persson vet att det skall bli motorväg mellan Göteborg och Borås. Detta motorvägsbygge är dessutom påbörjat. Det är självklart att man kan hitta sådana ställen på flera håll i landet där man börjat med ett motorvägsbygge och där man skall bygga om hela vägen. Under den tid arbetet pågår med den nya vägen och ger den motorvägsstandard kan man inte lägga ned hur många miljoner kronor som helst på den gamla vägen, vilken så att säga är stadd på avskrivning. Här måste man göra den normala avvägning som behövs för att inte skapa alltför stora bekymmer för den trafik som måste gå fram på den gamla vägen innan den nya är klar. Jag vet inte om jag hörde fel, men jag tyckte att herr Persson nämnde att vi skulle disponera ca 2 miljarder i bilskattemedel. Enligt vad jag kan erinra mig är överskottet närmare 800 miljoner kronor. Jag vet inte om jag hörde fel eller om herr Persson använde fel siffror. När vi räknar fram detta överskott, har vi inte tagit hänsyn till de sociala utgifter som bilismen förorsakar.
Fru talman! Statsrådet Norling hörde inte fel. Jag sade faktiskt bortåt två miljarder. I denna siffra ingår då inte bara de bilskattemedel som går direkt in i automobilskattefonden. Vi har därtill den extra bensinskatt som togs 1967 — vi har även senare tagit en extra bensinoch brännoljeskatt. Vi har momsen på bilförsäljningen. Det är sådana saker som i varje fall berör motorfordonen, herr statsråd. Det är dessa pengar plus de ungefär 800 miljonerna som enligt beräkningar ger 1,8 miljarder kronor. Dessa pengar har kommit statsverket till del tack vare bilarna. Utan bilarna hade vi inte haft dessa extra pengar. Då borde i varje fall en del av dessa pengar ha kunnat användas till vägförbättringar. Jag vet mycket väl att vägen Borås—Göteborg skall byggas om. Denna väg bör påskyndas på grund av Härryda flygfält. Det är en sak för sig. Men trafikolyckorna i Hindåstrakten har inte börjat i år utan de har inträffat under en följd av år. Den gamla vägen kommer väl även i fortsättningen att vara kvar som en mindre väg. En sådan förbättringsåtgärd behöver inte kosta miljontals kronor. Här gäller det bara att rätta till de allra värsta felen. En sak till. Detta med Hindås är bara ett exempel av alla de många som vi har i detta land. Därför, herr statsråd, tänk än en gång över denna sak till förmån för trafiksäkerheten.

Fru talman! Fröken Pehrsson har frågat mig, om jag är beredd att medverka till att sådana trafikförhållanden åstadkommes i Älvsborgs län att en positiv befolkningsoch näringslivsutveckling i länets olika delar främjas. Inom ramen för de resurser som ställs till vägverkets förfogande koncentreras nybyggnadsåtgärderna till det trafikstarka vägnätet, dvs. i huvudsak riksvägar och större länsvägar. För länsvägnätet i övrigt disponeras driftmedel för successiva förbättringsoch upprustningsarbeten. Det kan nämnas att det i flerårsplanerna för perioden 1970-1974 endast för tre län upptagits större medelsutrymme för länsvägbyggen än vad som beräknas för Älvsborgs län. Detta län har sålunda väl kunnat hävda sig vid fördelningen av det totala medelsutrymme som angivna planer innefattar. I fråga om de driftmedel som i planeringen avses för upprustningsoch förbättringsarbeten på länsvägarna kan konstateras att för Älvsborgs län upptagits 3,3 miljoner kronor för år 1970 och ca 5 miljoner kronor för år 1974. Jag vill avslutningsvis erinra om att flerårsplanerna upprättats utifrån förutsättningen av en totalt sett oförändrad medelstilldelning under perioden. Vad som sedan faktiskt kommer att disponeras för vägändamål blir beroende av de anslag som riksdagen årligen ställer till förfogande.

Fru talman! Jag vill tacka statsrådet Norling för svaret på min interpellation. Anledningen till interpellationen är den stora betydelse som goda kommunikationsförhållanden har såväl för det näringsliv som finns i en region som också i mycket hög grad för en eventuell nylokalisering — en nylokalisering som vi i allra högsta grad behöver i Älvsborgs län. Vi har i stora delar av länet betydande textiloch konfektionsindustrier. För att dessa skall kunna klara sig i den hårda internationella konkurrensen behövs tillgång till en väl fungerande transportapparat. En sådan är också nödvändig för att denna landsdel skall ha möjlighet att hävda sig vid nylokalisering, som jag sade, och för att näringslivet skall kunna utvecklas i positiv riktning. Jag menar att en ökning av väginvesteringarna framstår som i hög grad nödvändig. Jag vill också understryka järnvägarnas möjligheter att tillgodose näringslivet och enskilda. Dessa möjligheter måste tillvaratas, och de bebådade indragningarna av vissa bandelar bör inte komma till stånd. Jag nämnde lokalisering till Älvsborgs län. SJ:s distriktsexpedition i Borås sysselsätter nu 100 anställda. Det har talats om en indragning av denna expedition. Det måste väl ändå vara fel att dra in en expedition som sysselsätter 100 anställda och sedan behöva nylokalisera ännu fler industrier till regionen. Jag har den uppfattningen att det är samhällets skyldighet att ordna så att alla människor i samhället — ungdom, äldre, handikappade, de som bor i glesbygd, alla de som av olika anledningar inte har tillgång till bil — skall få en rimlig trafikservice genom samhällets försorg. Jag menar att tillämpningen av 1963 års trafikpolitiska beslut borde ändras så att allmänhetens intressen bättre tillgodoses. Som jag nämnde i interpellationen har TEKO-utredningen i sitt betänkande framhållit vikten av att vägbyggandet i Älvsborgs län prioriteras, med hänsyn till näringslivet i regionen men också för eventuell nylokalisering. Samma sak har också framhållits i Länsprogram 1970 Älvsborgs län. Gång efter annan påtalar man där vikten av att vägbyggandet prioriteras inom regionen. Man pekar på näringslivet, effektiviteten och lönsamheten. Statsrådet säger i sitt svar: ”Inom ramen för de resurser som ställs till vägverkets förfogande koncentreras nybyggnadsåtgärderna till det trafikstarka vägnätet, dvs. i huvudsak riksvägar och större länsvägar. För länsvägnätet i övrigt disponeras driftmedel för successiva förbättringsoch upprustningsarbeten.” När jag läste detta fann jag det högst bekymmersamt med tanke på de dåliga vägar som vi har i Älvsborgs län. Vi fick på våra bord för ungefär ett år sedan Vägplan 70, den reviderade vägplanen. Där har vi tabeller som beskriver vägarnas standard i de olika länen. Låt mig först säga att vägarna klassificeras som fullgoda, godtagbara och icke godtagbara vad det gäller standarden, I fråga om riksvägar har Älvsborgs län 30 procent vägar med fullgod standard, 30 procent med godtagbar standard och 40 procent med icke godtagbar standard. På länsvägarna är det ännu sämre beställt. Här är det bara 25 procent som har fullgod standard i Älvsborgs län, 25 procent har godtagbar standard och 50 procent har icke godtagbar standard. Låt oss ett ögonblick observera att det är på dessa vägar som vi dagligen forslar tusentals skolbarn till och från skolan. Statsrådet nämner i sitt svar — och nu vill jag citera igen: ”Det kan nämnas att det i flerårsplanerna för perioden 1970—1974 endast för tre län upptagits större medelsutrymme för länsvägbyggen än vad som beräknas för Älvsborgs län. Detta län har sålunda väl kunnat hävda sig vid fördelningen av det totala medelsutrymme som angivna planer innefattar.

Det måste vi tänka på när statsrådet säger att endast för tre län har upptagits större medelsutrymme för länsvägbyggen. För det andra, när det gäller driftbidraget för upprustning och förbättring av vägarna så är den ökningen mycket värdefull — i den mån den icke försvinner genom penningvärdeförsämring och kostnadsökningar. När vi tittar på det anslag som beviljats Älvsborgs län, måste vi göra det mot bakgrunden av den dåliga standard som vägarna har. Kommunikationsdepartementet har upprättat flerårsplaner och fördel ningsplaner för åren 1970-1974, och från dessa vill jag citera följande ord: ”Vid prioriteringen av projekt som ifrågakommer för intagande i flerårsplan skall näringslivets behov av tillfredsställande transportmöjligheter beaktas.

Även Vägplan 70, som jag nämnde, understryker att ett samarbete mellan vägverk, näringsliv och andra företrädare för vägkonsumenter är mycket viktigt. Jag tackar än en gång för svaret.

Fru talman! Vid debatten här i kammaren före påsk om anslagen till vägväsendet framhöll jag att särskilt de mindre vägarna enligt min mening har blivit styvmoderligt behandlade när det gäller anslagen, framför allt beträffande underhållsoch förbättringsarbeten. Jag uttryckte också mina farhågor för att detta kommer att både minska trafiksäkerheten och försvåra en framgångsrik regionalpolitik bl.a. i den valkrets jag representerar, Älvsborgs läns södra del. Dessa synpunkter överensstämmer i stora delar med vad herr Arne Persson i Heden framförde i föregående ärende och med vad fröken Pehrsson nu har yttrat. Jag kan alltså i det väsentliga instämma i vad dessa ledamöter har sagt. För att motverka svårigheterna för näringslivet i södra Älvsborgs län — och de svårigheterna, som bl.a. består i nedläggning av företag, är ju väl kända — är goda vägkommunikationer av utomordentligt stor betydelse, framför allt för alla småföretag på mindre orter i länet. Att vi sedan inte heller vill att skolbarnen skall skjutsas på trafikfarliga vägar är väl helt naturligt. Vi har t.o.m. haft exempel på att en skolskjutschaufför helt enkelt vägrat att fortsätta att skjutsa skolbarn, eftersom han ansett vägen vara trafikfarlig. Även för samfärdseln i övrigt är ett väl fungerande vägväsen av stor vikt.

Jag vill på samma sätt som fröken Pehrsson anknyta till vad kommunikationsministern nämner om att det endast för tre län har upptagits större medelsutrymme till länsvägbyggen än vad som beräknats för Älvsborgs län. Ja, men då bör man kanske ta hänsyn till att vägarna i Älvsborgs län har en genomsnittligt mycket låg standard. Startar man från denna låga nivå är man tvungen, om man inte skall behandla Älvsborgs län alltför styvmoderligt, att lägga litet mer än genomsnittet på detta län. Jag vet att kommunikationsministern har ett pressat arbetsprogram, men jag önskar att han trots det skulle kunna ta sig tid att på ort och ställe studera vägarna i Älvsborgs län, Vi skulle välkomna honom dit.

Och då tänker jag alltså främst på mitt eget län, Älvsborgs län.

Fru talman! Fröken Pehrsson började med att beröra de av SJ tilltänkta ändringarna i SJ:s regionala organisation och nämnde som exempel det förslag som SJ har lämnat till Kungl. Maj:t rörande en eventuell förflyttning av distriktsexpeditionen i Borås. Jag vill bara i det sammanhanget svara att en proposition i sinom tid kommer att föreläggas riksdagen i anledning av SJ:s förslag till ändrad regional organisation och att jag därför inte i dag går in på den frågan. Det andra som fröken Pehrsson tog upp gällde en omprövning av hela 1963 års trafikpolitiska beslut. Jag får på samma sätt som beträffande SJ:s förslag om ändring av organisationen konstatera att innan vi skiljs åt för sommarferie — inom den allra närmaste tiden, kanske om bara ett par veckor — har vi att behandla trafikutskottets betänkande över den långa raden av trafikpolitiska motioner, av vilka många tar sikte just på 1963 års trafikpolitiska beslut. Det finns därför, såvitt jag förstår, ingen anledning heller i det fallet att i dag gå in på någon närmare diskussion. Vi får återkomma till den.

Ja, men det beslutet gäller fortfarande. Riksdagen har ännu inte ändrat sig på den punkten. Därför får det väl ändå bli så att fram till den tidpunkt när riksdagen bestämmer en annan fördelning av vägpengarna, så får vi måhända förskräckas, men vi får i alla fall ha förståelse för att ett riksdagsbeslut gäller till dess riksdagen har ändrat sig. Om fröken Pehrsson vill ändra på koncentrationen av vägpengarna — det var väl tanken — så får väl försöken att göra det ske på den vanliga parlamentariska vägen. Vägplan 70 togs också upp av fröken Pehrsson här. Även jag har fått tillfälle att läsa den — av naturliga skäl — men jag vill konstatera att vi, vilket också fröken Pehrsson väl känner till, ännu inte har tagit ställning till Vägplan 70. Vad som nu än står i den — det är en mycket intressant läsning i och för sig — så har vi ännu inte tagit ställning. Jag sade som svar på en fråga för halvannan vecka sedan att regeringen kommer att presentera sin inställning till Vägplan 70 nästa år, i 1972 års statsverksproposition. Vid det tillfället får vi naturligtvis anledning att gå in i det siffermaterial och det övriga tänkande som presenteras i Vägplan 70. Jag vill erinra om, eftersom fröken Pehrsson också nämnde det, att i arbetet med Länsprogram 1970 har länsstyrelser och kommuner inventerat vilka åtgärder även på trafiksidan som erfordras för att påverka utvecklingen i enlighet med målsättningen för den regionala politiken. När det gäller vägarna fördelas investeringsmedlen mellan länen till olika vägföretag enligt uppgjorda planer för en femårsperiod, och sedan revideras dessa planer vart tredje år. Vid de revideringarna — inom parentes sagt förestår en sådan år 1972 — får man i enlighet med vad som är inskrivet i vägstadgan en samtidig vägning av olika angelägna vägföretag och får på så sätt en konsekvent och riktig utbyggnad av vägnätet. Det planläggningssystem, som vägverket arbetar med, omfattar samtliga åtgärder på vägarna. Även förstärkningsoch förbättringsåtgärder, som finansieras inom ramen för driftanslaget, är med där. Vi skall inte glömma bort att det inte bara är en fråga om nybyggnadspengar, utan i planerna ligger hela tiden också det som har att göra med förstärkningsoch förbättringsåtgärder. Man får ibland en känsla av att förbättringar och förstärkningar inte är något väsentligt på väginvesteringarnas område. Vad man skall ha är nybyggnadspengar; får man inte det är pengarna inte lika mycket värda. Jag är angelägen att säga vid det här tillfället att förstärkningsoch förbättringsåtgärderna många gånger — även om det kanske inte behövs så stora ekonomiska insatser i det enskilda fallet — kan vara minst lika värdefulla om inte många gånger värdefullare än den andra formen. En icke oväsentlig del av behoven bl.a. på länsvägnätet tillgodoses genom sådana enklare investeringsåtgärder som förbättringar och förstärkningar. I flerårsplanearbetet, fröken Pehrsson, har också olika myndigheter och planerande organ i länet deltagit i att angelägenhetsgradera vägprojekten inom ramen för de resurser som länet tilldelats. Förslaget till den flerårsplan, som nu är under förverkligande, har upprättats av länsstyrelserna i samråd med vägförvaltningen i respektive län. Man kan väl därför förutsätta, att angelägenhetsgraderingen av vägprojekten är sådan att en positiv befolkningsoch näringslivsutveckling även i Älvsborgs län skall främjas så långt det är möjligt. Vi kommer, såvitt jag förstår, alltid att ha olika uppfattningar om hur mycket pengar vi skulle vilja satsa och hur mycket vi i det enskilda fallet och under det enskilda budgetåret kan satsa. Jag måste även i den här diskussionen konstatera, vilket är en självklarhet i och för sig, att vad vi än vill göra har vi, hur vällovliga ambitionerna än är, att ta hänsyn till de ekonomiska realiteterna. Vi kan alltså inte rycka ut vägpolitiken ur det stora sammanhanget och säga att vi skall blunda för alla andra behov i samhället ett ögonblick och lägga så mycket på väginvesteringarna att vi blir ense om tagen allesammans, Det klarar vi inte, och det vore förresten ett stort fel att göra så. Vägpolitiken lever inget eget liv, den skall leva tillsammans med all annan politik. Därför måste vi se till att vi från tid till annan tar ut det bästa möjliga resultatet av vad vi har tillfälle att satsa. Till herr Ernulf behövs väl ingen annan kommentar än att han på de frågor han ställt kan få samma svar som fröken Pehrsson fått. Han har understrukit fröken Pehrssons synpunkter när det gäller Älvsborgs län. Kvar står emellertid när det gäller detta län, som jag säger i mitt svar, att man där haft möjlighet att få medel. En jämförelse mellan olika län visar, som jag ser det, att Älvsborgs län har fått ganska goda resurser. Herr Ernulf bjuder mig i dag att åka ner till Älvsborgs län; han har framfört den inbjudan tidigare, inte från denna talarstol men i annat sammanhang. Jag tackar både för den tidigare inbjudan och för den som Nr 70 jag får mera officiellt här, och jag skall försöka göra vad jag kan för att Tisdagen den

a ERNA Fru talman! Jag vill också gärna understryka att kommunikationsmi 4 FOEROTENINIEE nistern är välkommen till Älvsborgs län; det skulle vara mycket trevligt om vi fick se statsrådet Norling nere hos oss. Jag kan instämma i vad statsrådet Norling sade beträffande anslaget till förbättringar och förstärkningar av vägnätet — det är i allra högsta grad väsentligt och kan ge så betydande förbättringar att vi bör vara ganska nöjda om vi får ett bra sådant anslag. Naturligtvis är jag helt på det klara med att vi måste se till de ekonomiska realiteterna och inte kan få allt vi önskar. Men jag framställde interpellationen av den anledningen att jag liksom så många andra i vårt län känner stor oro för vägoch kommunikationsförhållandena i länet. Gång på gång understryks i tidningar och tidskrifter av olika slag hur besvärande situationen är för Älvsborgs län när det gäller näringslivet, när det gäller trafikservicen över huvud taget. För bara ett par dagar sedan uttalade vägdirektören att vi måste finna oss i en standardsänkning för vägnätet i länet. Det råder oro och bekymmer. Jag sade att jag var bekymrad över läget — jag sade inte att jag var förvånad eller förskräckt.

Sedan herr Wiklund ställde sin interpellation har för riksdagen lagts fram en proposition angående körkort och körkortsregistrering. Som ett 37 led i den föreslagna körkortsreformen ingår en allmän höjning av förarutbildningen och av kraven i samband med förarproven. Körkorten kommer att differentieras med hänsyn till i första hand den svårighet det innebär att föra olika fordonstyper. För varje körkortsklass kommer att uppställas specificerade normer för utbildningen och förarproven, varigenom skapas garantier för att varje förare har förutsättningar att på ett från trafiksäkerhetssynpunkt tillfredsställande sätt föra det slag av fordon som hans förarbevis avser. För att bibehålla och vidareutveckla körkortsinnehavarnas trafikkunskaper och körskicklighet pågår och planeras en rad aktiviteter. Låt mig här lämna några exempel. Vad först gäller vidareutbildning av speciella förarkategorier vill jag tala om att det sedan något år pågår kurser för lastbilsförare och för instruktörer, vilka senare i sin tur medverkar vid liknande lokala kurser runt om i landet. Denna vidareutbildning, som startats i samarbete mellan trafiksäkerhetsverket samt organisationer och företag inom yrkestrafiken, leds av Biltrafikens yrkesnämnd. I samråd med berörda myndigheter utreder trafiksäkerhetsverket vilka krav som bör ställas på såväl grundsom vidareutbildning av förare av utryckningsfordon. Provkurser med teoretisk och praktisk utbildning för sådana förare har också påbörjats i syfte att ge erfarenheter för den fortsatta uppläggningen av undervisningen. När det gäller den allmänna frivilliga vidareutbildningen bedriver NTF enligt överenskommelse med trafiksäkerhetsverket en omfattande verksamhet, som riktar sig till alla typer av trafikanter och sker i samarbete med samtliga studieförbund, trafikskoleförbund, länens trafiksäkerhetsförbund, lokala trafiksäkerhetskommittéer, motororganisationer, enskilda företag m.fl. I verksamheten ingår också utbildning av instruktörer. NTF har även vidareutbildningskurser som är direkt inriktade på bilförare och som innefattar såväl teori som praktik. Omkring 2 000 bilförare genomgick dessa kurser under våren 1970, och fr.o.m. i höstas bedrivs verksamheten kontinuerligt samtidigt som den intensifierats kraftigt. Hösten 1969 startade NTF en mopedförarkurs enligt en särskild utbildningsplan. I början av förra året inleddes mopedförarkurser enligt denna plan över hela landet. Härvid utbildades ca 4 000 mopedister varjämte många skolor genomförde sådana kurser inom ramen för den schemabundna undervisningen, Kursverksamheten har ytterligare utvecklats under hösten 1970 och våren 1971. Genom det mycket omfattande samarbete som sålunda bedrivs med en stor mängd förbund, organisationer och företag av skilda slag är det möjligt att på bred bas få till stånd kursverksamhet och vidareutbildning för trafikanterna. Trafiksäkerhetsverket har också i sina planer för informationsverksamheten under år 1972 tagit in en brett upplagd kampanj i syfte att öka trafikanternas kunskaper. Kampanjen avses ske i samarbete med bl.a. folkrörelserna. Någon tidigareläggning härav synes inte lämpligen böra ske eftersom verksamheten inom dessa organisationer i regel måste planläggas i god tid. När det gäller min beredvillighet att medverka till trafiksäkerhetsfräm jande åtgärder utgör väl de åtgärder och reformförslag, som aktualiserats Nr 70 under den senaste tiden, ett klart belägg härför. Jag är dock angelägen att Tisdagen den påpeka att för att trafiksäkerheten snabbt skall kunna ökas och vi skall 27 april 1971 kunna få bästa möjliga effekt av de olika aktiviteterna måste dessa noggrant planeras och placeras in i rätta sammanhang. Det är också därför vi ägnar planeringsoch samordningsfrågorna en allt större uppmärksamhet.

Fru talman! Min interpellation väcktes för tre och en halv månad sedan, och en sådan framstöt kan väl på en så pass lång tid förlora en del i aktualitet. Tyvärr är emellertid trafiksäkerhetsförhållandena på våra gator och vägar i vissa avseenden så otillfredsställande eller stadda i sådan försämring att den här interpellationen alltjämt har ett påtagligt intresse och enligt min mening mycket väl kunde ha väckts även den dag som inne är. Jag tänker särskilt på det förhållandet att vi helt nyligen — och alltså sedan jag interpellerade — fått statistik offentliggjord över trafikolyckorna under 1970. Den har här blivit refererad av herr Persson i Heden, så jag skall inte gå in på den. Det är endast att konstatera att det för 1970 är en ytterligare uppgång jämfört med 1969. Jag skall bara dra den slutsatsen, att det här betyder att i genomsnitt mer än tre människor körs ihjäl i trafiken per dag med tendens till ökning av detta genomsnitt. Det gäller inte dödsolyckorna enbart, utan det gäller även de olycksfall där människor blir svårt skadade. Det vanligaste sättet att förta intrycket av de kusliga olyckssiffrorna är att göra som kommunikationsministern gjorde här: att helt enkelt säga att trafikoch fordonsökningen har fortsatt och att man rent av mot den bakgrunden skall kunna tala om en relativ olycksminskning i trafiken. Det är ju en klen tröst för de anhöriga till de dödade och lemlästade. Jag vill gärna tillfoga att jag väl förstår att kommunikationsministern naturligtvis har samma åsikt om den saken — jag drar den självfallna slutsatsen av det meningsutbyte som kommunikationsministern hade med herr Persson i Heden. Men det är en klen tröst även för dem som ekonomiskt drabbas av de ökade trafikolycksfallen. Antalet sådana olycksfall med personskador uppgick under hela 1960-talet till omkring 250 000. Var tredje invånare riskerar att någon gång under sin livstid bli skadad i trafiken. Uppskattningsvis medför trafikolyckorna utöver de mänskliga tragedierna kostnader för samhället på ca 2,5 miljarder kronor per år. Det skulle därför, som redan påpekats i tidigare interpellationsdebatter, snabbt visa sig lönande att satsa på åtgärder som kunde minska dessa olycksfall, låt oss säga med 20—30 procent. Det är som ett led i försöken att främja en sådan satsning min interpellation väckts. Det skedde främst under intryck av uppgifterna om växande antal dödsolyckor vid markerade övergångsställen strax före jul. Antalet dödsfall genom trafikolyckor bland s.k. oskyddade trafikanter — fotgängare och en del andra kategorier — i tätorter ökade 1970 med 15 procent. Jag ber att få tacka kommunikationsministern för svaret på min 39 interpellation, där jag berör några av de centrala orsaksfaktorerna, som man borde kunna påverka i trafiksäkerhetsfrämjande riktning. Jag tänker på de tre huvudrollsinnehavarna i trafikens drama, nämligen bilen, vägen och människan, och tar i interpellationen fram den sistnämnda faktorn, alltså människan, särskilt då hon själv sitter vid ratten. Det bör vara möjligt att få till stånd åtgärder för att åstadkomma en allmän höjning av bilförares trafikkompetens och körförmåga samt det större hänsynstagande till andra som man kan hoppas blir resultatet av åtgärder av denna typ. Jag skisserar i interpellationen en bred folkrörelseunderstödd aktion i samverkan med motororganisationerna och vederbörande ämbetsverk för fortbildning eller repetitionsövningar bland körkortsinnehavare. Vidareutbildning av dessa borde kunna göras till en bred folkrörelseaktivitet. Modell är, som ofta i andra sammanhang, kampanjen i samband med högertrafikomläggningen. Det borde, menar jag, vara möjligt att finna former för en stark populariseringsdrive avseende vidareutbildningen av trafikförare. Förra årets riksdag tycktes i svar på min motion om den här saken anse att uppslaget var värt beaktande. Man räknade dock med att trafiksäkerhetsverket skulle, under medverkan av den till verket knutna planeringsnämnden, självt ta erforderliga initiativ. Jag måste säga herr Norling att jag därför med viss spänning tog del av det nya arbetsprogram som planeringsnämnden och trafiksäkerhetsverket har givit ut avseende tiden den 1 juli 1970 — 30 juni 1972, publicerat i oktober 1970, och läste avsnittet ”Vidareutbildning av fordonsförare”. Där finns emellertid inte ett ord om det här uppslaget. Däremot nämns vad jag själv berör i interpellationen, nämligen vidareutbildningen av lastbilsförare som nu pågår, och utredningen angående utbildningskrav beträffande förare av utryckningsfordon, en utredning som enligt interpellationssvaret alltjämt pågår. I fortsättningen av svaret redovisas den alla trafikanter — och sålunda inte speciellt motorförarna — omfattande upplysningsverksamheten genom NTF, en verksamhet närmast inom ramen för det ordinära bildningsoch studiearbetet. När man frågar hos trafiksäkerhetsverket om fortbildningsåtgärder av det slag jag här är ute efter, hänvisar man till bristen på personal och anslag såsom hinder för att man skall kunna vidta några extra åtgärder i linje med det uttalande som riksdagen gjorde med anledning av min motion förra året. Det uppges i svaret att 2 000 bilägare genomgått NTF-kurser för fortbildning våren 1970 och att kursverksamheten från i höstas kontinuerligt bedrivs och intensifierats. Med all respekt för denna verksamhet måste jag säga att den torde höra till det ordinära NTF-arbetet och inte till de extraordinära insatser som dagens allvarliga trafiksituation påkallar. För övrigt skulle man vilja veta litet mera om hur intensifieringen tagit sig uttryck, omfattningen nu av verksamheten och hur denna kommer att fortsätta. Mopedförarkurserna är utmärkta, men de berör ju inte bilförargenerationen av i dag. I slutet av svaret nämns en åtgärd som ligger i linje med vad jag i interpellationen i första hand var ute efter. Det sägs sålunda att trafiksäkerhetsverket i sina planer för informationsverksamheten 1972 tagit in en brett upplagd kampanj i samarbete med bl.a. folkrörelserna i syfte att höja trafikanternas kunskaper. Gäller detta trafikanterna i Nr 70 största allmänhet eller biloch andra motorförare mera speciellt? Och Tisdagen den framför allt: Kommer det att finnas ekonomiskt utrymme, så att det blir 27 april 1971 möjligt att gå från ord till handling? Jag frågar därför att i det förut åberopade arbetsprogrammet så vitt jag vet inte finns något nämnt om denna kampanj och man så ofta starkt trycker på personaloch anslagsbristen från trafiksäkerhetsverkets sida när det blir fråga om att vidta ytterligare åtgärder av det slag som jag här har talat om. Min tredje fråga — dvs. andra åtgärder på kort eller lång sikt för att om möjligt förbättra trafiksäkerheten — berörs inte alls i svaret. Från vår sida har vi i år väckt en ny, större trafiksäkerhetsmotion, där en rad förslag framlagts. Motionen utmynnar i krav på en parlamentarisk utredning med uppgift att utarbeta ett program, innehållande mål, resurser, metoder och tidsplan för en samordnad satsning i syfte att som ett första mål åstadkomma en minskning av trafikolyckorna med minst 50 procent. Jag kan inte göra annat än rekommendera denna motion till studium. Vore det inte skäl att redan nu, i den beträngda situation där vi befinner oss, ta upp en och annan idé från den motionen? Vi behöver få in mera av en cost benefit-attityd i trafiksäkerhetsarbetet. Det lönar sig alldeles säkert att rejält kosta på detta arbete, eftersom den ökade produktion av trafikoffer som nu pågår är en ytterligt kostsam historia från samhällsekonomisk synpunkt.

Vad kan man ytterligare göra för att förbättra trafikövervakningen? Vi kommer i morgon att diskutera polisbristen. Det går ju inte att i längden tala om att nu skall det bli bättre trafikövervakning och om behovet av ökad personal och sedan låta det i stort sett stanna vid detta, eftersom man saknar personella resurser. Men vi får diskutera den saken i morgon, som sagt. Det har talats om behovet av bättre samordning även på regeringsplanet av handläggningen av trafiksäkerhetsfrågor. Det är fara värt att vanligheten av trafikskadorna gör oss avtrubbade.

Kunde inte ett speciellt samordningsorgan för dessa frågor anses vara behövligt inom Kungl. Maj:ts kansli? Kunde det inte i varje fall vara motiverat att tillskapa ett organ 41 för sådana frågor direkt i regeringens hand, av den typ som redan finns för narkotikabekämpning med en regeringsledamot som ordförande? Ja, detta är några frågor som jag ville ställa som komplement till min interpellation.

Fru talman! Herr Wiklund i Stockholm ställde här en lång rad frågor som komplement till mitt svar på hans interpellation. Jag skall försöka besvara några av dem men kan inte garantera svar på alla delfrågorna. När det gäller vidareutbildningen av trafikanter känner även herr Wiklund till att NTF enligt överenskommelse med trafiksäkerhetsverket har hand om den allmänna vidareutbildningen av trafikanter. Jag vill omedelbart inskjuta, att hur gärna vi än skulle vilja det kan vi inte tvinga alla människor att delta i en sådan trots all frivillig utbildning. Jag har velat skjuta in det genast för att inte ha det osagt, när vi sedan diskuterar möjligheterna att nå alla människor som vi skulle önska nå med trafiksäkerhetsfrämjande åtgärder, i detta fall utbildning. Sedan detta sagts kan jag meddela att NTF:s utbildning av instruktörer, vilka i sin tur för kunskaperna vidare inom respektive verksamhetsområden, har förhållandevis stor omfattning. Under år 1970 har man i NTF t.ex. tagit hand om utbildningen av 800 personer från försvar, brandkårer, motororganisationer, företag och trafikskolor. Dessa personer har gått igenom sådana instruktörskurser, och enligt uppgift har drygt 350 hittills under den korta tid som förflutit av 1971 hunnit delta i liknande kurser avseende vinterkörning. De speciella utbildningskurserna för bilförare har som jag tidigare sade omarbetats och intensifierats. I februari 1970, alltså för drygt ett år sedan, inleddes över hela landet de första vidareutbildningskurserna för bilister enligt den nya utbildningsplan som NTF då presenterade och som omfattar ca 20 teoritimmar och 12 timmar praktisk körträning. För ungefär ett år sedan påbörjades vidare s.k. allmänna trafikkurser för alla slags trafikanter, som herr Wiklund frågade om. Även den kursverksamheten, med en variant speciellt avsedd för pensionärer, bedrivs fr.o.m. hösten 1970 kontinuerligt. Sedan hösten 1969 omfattar den nya utbildningsplanen för mopedförare 28 timmar teori och praktik. I den första kursomgången godkändes enligt uppgift 135 elever i slutprovet, som motsvarar det teoretiska provet för motorcykelkörkort. Den utbildningsverksamheten har också utvecklats, och många tusen mopedförare, av vilka det stora flertalet i sinom tid blir innehavare av olika slags körkort, har redan nu genomgått dessa speciella kurser. Efter överenskommelse med trafiksäkerhetsverket har man vidare inom NTF utarbetat förslag till utformning av motorövningsbanor, till innehåll och mål avseende vidareutbildning av bilförare och till handledning vid sådan utbildning. I avvaktan på att bl.a. dessa förslag kan realiseras fortsätter den nuvarande kursverksamheten tillsammans med studieförbunden och trafikskolorna. När herr Wiklund sedan kom in på utbildningen och vidareutbildningen av förare samt fortbildning av vissa förarkategorier, så ligger ju även det inom trafiksäkerhetsverkets arbetsområde. Verksamheten be drivs delvis i samarbete med olika myndigheter, med organisationer och med företag. En god bild av den verksamhetens omfattning ger väl trafiksäkerhetsverkets nu gällande arbetsprogram, där de viktiga utbildningsfrågorna ägnas ett, som jag förstår, väsentligt utrymme. Av programmet framgår bl.a. att verket förbereder ett omfattande arbete rörande kursplaner, anvisningar för utbildning och prov på grundval av körkortspropositionen som är framlagd. Inom försvaret förbereder man övergången till det differentierade körkortssystemet med avseende både på utbildningens innehåll och på behovet av utbildningsresurser. Inom den s.k. trafikmålskommittén utreder vi frågorna om återkallelse av körkort, och socialstyrelsen avser att utarbeta en ny typ av läkarintyg för körkortsaspiranter. När det gäller formerna för körkortsutbildningen m.m. pågår och planeras olika arbetsinsatser hos bl.a. trafiksäkerhetsverket, skolöverstyrelsen och Kommunförbundet. Jag vill också ta upp en fråga som herr Wiklund inte tog upp men som det kan vara värt att i en sådan här interpellationsdebatt beröra något, nämligen trafikutbildningen i skolan. Trafikutbildningen i det allmännas regi byggs ju ut enligt riktlinjerna i statsmakternas beslut år 1967. Skolöverstyrelsen har till uppgift att inordna en förstärkt trafikundervisning i skolutbildningen. Den undervisningen i den obligatoriska skolan har fått en förbättrad ställning och omfattning i samband med den nyligen genomförda läroplansöversynen för grundskolan, Trafikundervisningen tas nu upp som huvudmoment på både lågstadium, mellanstadium och högstadium. I de nya studieplanerna för lärarhögskolorna kommer trafikundervisningen likaså att få en mera framskjuten ställning. I samband med den nya gymnasieskolans genomförande planeras den allmänna trafikundervisningen bli ytterligare intensifierad på det gymnasiala stadiet. Gymnasieskolan kommer som bekant med sin ökade bredd och omfattning — snart 85—90 procent av våra ungdomskullar — att ge ökade kunskaper av värde även ur trafiksäkerhetssynpunkt, och gymnasieskolan ger också genom vad man kallar ”timme till förfogande” och ”tillval” möjligheter till aktiviteter som direkt knyter an till trafiksäkerhetsarbete och förberedelse för körkort. När det gäller den särskilda utbildningen till yrkesförare av olika slag hänvisar jag till vad jag anfört i den nyligen framlagda propositionen om körkort och körkortsregistrering. Så här skulle man kunna fortsätta uppräkningen av aktiviteter, tankar och åtgärder på trafiksäkerhetens område.

Jag vill sluta med att säga att vi genom ett sådant brett upplagt trafiksäkerhetsarbete inom olika områden, där de skilda aktiviteterna planerats in med hänsyn till tidpunkter och målsättningar, enligt min mening kan nå en påtagligt ökad säkerhet i trafiken. Herr Wiklund ställde ytterligare en fråga, som jag nu drar mig till minnes och som jag vill besvara innan jag avslutar den här repliken, nämligen om samordningen mellan olika organ. Den samordnande funktionen har trafiksäkerhetsverket redan i uppgift att sköta. Verket skall samordna exempelvis åtgärder där rikspolisstyrelsen, vägverket och andra organ skall vara med. Den uppgiften ligger alltså redan på trafiksäkerhetsverket.

Fru talman! Kommunikationsministern undvek att svara på de kompletterande frågor jag ställde. Jag har förståelse för detta, då frågorna kom utan förberedelse. Jag är inte heller ledsen för detta utan tackar för de svar i övrigt som kommunikationsministern lämnade. Vad samordningsfrågan beträffar menade jag att den skulle ligga på en något högre nivå än ämbetsverksnivå. Det var här jag ville ha till stånd ett särskilt samordningsorgan av ett eller annat slag. Som kommunikationsministern själv sade är det här inte meningen att tvinga körkortsinnehavare till vidareutbildning. Det har inte heller jag menat. Det finns inte ett ord om detta i min interpellation, och jag har här i dag inte heller sagt något, som tyder på att jag skulle ha den åsikten. Jag har i stället starkt betonat att man skall utnyttja folkrörelserna som organ för att nå så bred publik som möjligt. Jag tänkte mig härvidlag en koncentrerad kampanj. Herr statsrådet har uppehållit sig vid en rad olika kursverksamheter och allmänna vidareutbildningsåtgärder av mera ordinärt slag av den sort som bedrivs av NTF. Vad skall denna nationalförening göra annat än att syssla just med sådan kursverksamhet av mera kontinuerligt slag? Här var det emellertid fråga om en mera koncentrerad insats för att höja trafikkompetensen hos körkortsinnehavarna. På min fråga om man inte skulle kunna igångsätta en sådan kampanj och satsa tillräckligt med pengar har jag inte fått något svar. En sådan kampanj skall naturligtvis vara välplanerad och detta kan ta sin tid — det kan jag också hålla med om. Jag underskattar inte de aktiviteter som planerats för allmänutbildning av körkortsinnehavare eller körkortssökande, Det är viktiga saker. Här var det dock fråga om en ytterligare och extraordinär åtgärd i form av en koncentrerad kampanj.

Kommunikationsministern åberopar statens trafiksäkerhetsverks och planeringsnämndens arbetsprogram och säger att det skulle finnas en rad uppgifter om vad som där pågår vad gäller vidareutbildning av fordonsförare. På s. 17 talas det i ett mycket kort avsnitt om att man utreder frågan om vidareutbildning av förare av utryckningsfordon. Det pågår också en vidareutbildning av förare av lastbilar. Jag kan för min del inte hitta något som är värt särskild uppmärksamhet i arbetsprogrammet kring frågan om vidareutbildning av motorförare.

Herr talman! Folkpartiets riksdagsgrupp anser att den naturlige efterträdaren till Alfred Bexelius som justitieombudsman är Gustaf Petrén. Jag erinrar om att Gustaf Petrén av riksdagen är vald till ställföreträdande JO. Regeringsformens 97 § säger uttryckligen att av ställföreträdaren krävs samma egenskaper som fordras av ordinarie innehavare av ämbetet. Ingen saklig erinran har framförts mot Gustaf Petréns sätt att utöva JO-ämbetet. Allmänheten, som är JO:s främsta uppdragsgivare, värdesätter säkerligen att ämbetet uppbärs av en person som ej på något sätt gör sig beroende av dem som har den politiska makten. När Alfred Bexelius nu utan vår medverkan ombetts att åter kandidera till JO-ämbetet markerar folkpartiets riksdagsgrupp enbart genom denna deklaration sin oförändrade inställning i personfrågan. Vi deltar alltså inte i valet, oavsett hur detta val förrättas.

Herr talman! En majoritet inom riksdagen är just nu i färd med att begå en svår orättvisa. Den riktar sig mot en av våra främsta ämbetsmän och en av våra mångsidigaste jurister. Den vänder sig mot en riksdagens nitiske tjänsteman sedan mer än två decennier, en ämbetsman som därtill klanderfritt under flera år tjänstgjort i det ämbete, till vilket val nu skall äga rum. Enligt moderata samlingspartiets mening borde utan varje tvekan Gustaf Petrén i första hand ha kommit i fråga vid dagens val. Kapaciteten och skickligheten hos den nyligen avgångne justitieom budsmannen Alfred Bexelius ifrågasätts av ingen. Hans motiv för att ställa sig till förfogande har i den situation som nu uppstått säkerligen varit de bästa. Men här rör det sig om någonting annat, nämligen den enskilde ämbetsmannens personliga och politiska oberoende. Till följd av socialdemokraternas handlande är det också nödvändigt att stryka under att det val som nu skall ske är ett val av en riksdagens och inte regeringens justitieombudsman. Moderata samlingspartiet avser att med hänsyn till föreliggande för justitieombudsmannaämbetet djupt beklagliga omständigheter avstå från att deltaga i valet. Vid omröstningen kommer våra röster därför att läggas ned. Oavsett på vad sätt valet sker bör våra ledamöter alltså anses icke ha deltagit däri.

Herr talman! Mycket av det som har förevarit inför detta val finner vi olustigt och djupt beklagligt. JO är ett ämbete som bör hållas utanför partipolitiska fejder. Ämbetets innehavare måste ha allmänt förtroende. Vår kandidat har varit Gustaf Petrén, som är ställföreträdande JO. När vi var med om att välja honom till denna funktion gav vi uttryck åt att vi har förtroende för honom, och ingenting har ändrats i detta. Det är en mycket anmärkningsvärd händelse att socialdemokraterna nu vägrar att godta Petrén. Jag beklagar detta djupt. Jag beklagar också att socialdemokraterna har hemfallit åt demonstrationspolitik i en fråga där det inte bör förekomma. Det är som jag framhållit viktigt att JO-ämbetets innehavare bärs upp av allmänt förtroende. När Alfred Bexelius har förklarat sig beredd att påta sig ett förlängt mandat accepterar vi det som den möjliga lösningen. Han har som JO burits upp av ett allmänt förtroende. Det var enighet om hans val. När vi återväljer honom är det självklart angeläget att markera det allmänna förtroendet för honom. Det kan vi inte göra genom att t.ex. lägga ned våra röster. Ett JO-val är enligt vår mening en fråga som inte lämpar sig för demonstrationer och därmed inte heller för motdemonstrationer.

Herr talman! Jag avser icke att tala om person. Vi har eftersträvat att nå enighet kring den person som skulle ställas upp som kandidat till JO-ämbetet. De nu avgivna deklarationerna visar att moderata samlingspartiet och folkpartiet uppenbarligen har varit beredda att söka genomdriva ett val mot vad jag har uppfattat som en klart uttalad majoritet i riksdagen. Detta är främmande för vårt styrelseskick. Det behövs ytterligare tid för övervägande och eftertanke. Den socialdemokratiska riksdagsgruppen är därför ytterst tacksam för att vår tidigare JO, som så väl har ryktat sitt värv, ställer sig till förfogande för att under ytterligare en tid fullgöra detta ämbetes viktiga uppgift.

Herr talman! I förevarande betänkande från justitieutskottet behandlas justitiedepartementets huvudtitel jämte motioner i anslutning till den och även ett stort antal fristående motioner. De frågor som utskottet haft att handlägga är av stor betydelse för medborgarna i det här landet. Det gäller polisväsendet och polisens resurser, det gäller kriminalvården, dess resurser och målsättning, och det gäller bl.a. den fråga som ryms under den punkt som nu är föremål för behandling, nämligen frågan om ersättning för skada på grund av brott. De här frågorna har tyvärr under senare år blivit alltmer brännande för människorna, och det är nödvändigt att vi får en lösning av dessa problem som blir tillfredsställande. Jag vill gärna, herr talman, komma med några allmänna synpunkter på hela betänkandet innan jag går in på den aktuella punkten. När vi i utskottet har haft att ta ställning till dessa frågor har vi gjort det mot bakgrunden av två i och för sig motstående intressen. Det ena intresset är nödvändigheten, som vi har bedömt det, att vidta kraftåtgärder för att komma till rätta med den allt allvarligare brottsutvecklingen, att ge ordningsmakten sådana resurser att den skall kunna fylla sin övervakande och brottsbekämpande funktion på ett acceptabelt sätt. Det andra är självfallet att också ta hänsyn till de ekonomiska realiteterna. Vi har i utskottet haft tillfälle till hearing med företrädare för rikspolisstyrelsen, för kriminalvårdsstyrelsen och även för justitiedepartementet, som samtliga har vitsordat att brottsutvecklingen inger oro. Och visst gör den det. Visst är läget i landet allvarligt, när det inte längre finns möjlighet att ge den enskilde det skydd som han har rätt att kräva. När det gäller Stockholm tror jag man kan påstå att i citykvarteren förekommer ett rent terrorvälde. Polisens möjligheter att här kontrollera läget är minimala. Särskilt oroande är ökningen av narkotikabrottsligheten och våldsbrotten. Vi har blivit ganska immuna mot statistik, som visar den våldsamma ökningen av brottsligheten i det här landet, men det är väl ändå en uppseendeväckande siffra att brottsligheten under år 1970 i jämförelse med 1969 ökade med inte mindre än 17,9 procent. Jag vill erinra om att när vi fick 1969 års siffror, så konstaterade vi att ökningen från föregående år då uppgick till närmare 15 procent, en siffra som då ansågs chockerande. Men den har alltså vida överträffats av den senaste uppgiften. Checkbedrägerierna, som nära sammanhänger med narkotikamissbruket, ökade med över 50 procent. För Stockholmsområdet är siffran 70,5 procent — en helt otrolig ökning således. Bankoch postrånen har ökat markant liksom också användningen av skjutvapen i samband med dessa. 55 Antalet gripna rattfyllerister har från rikspolisstyrelsens sida beräknats till 17 000 å 19 000 per år, vilket anses utgöra bara 8—10 procent av det verkliga antalet rattfyllerister. Inte mindre än 13 000 å 15 000 fordonsförare som grips här i landet saknar körkort. Polisen säger, att det inte hör till ovanligheterna att man upp till 9—10 gånger per månad griper en och samma människa som saknar körkort. Då undrar man om påföljderna är tillräckligt effektiva för att verkligen stävja detta. Jag föreställer mig att den stora trafikfaran egentligen finns i antalet rattfyllerister och i antalet fordonsförare, som saknar körkort, och kanske inte är så mycket att söka i för höga generella fartgränser. Rymningarna har blivit ett allt större problem, och rymmarna är i regel försedda med vapen. Självfallet innebär då en rymning stora risker för allmänheten. När det gäller polismisshandeln har den ökat på fem år med inte mindre än 53,5 procent; i Stockholm var den siffran 75 procent. Brottsutvecklingen får också ses mot bakgrunden av att vi i vårt land har inte mindre än 80 till 100 exilorganisationer, mellan vilka det stundom råder betydande motsättningar, som tar sig våldsamma uttryck. Vi har helt nyligen i pressen sett att kriminalpolischefen i Stockholm uttryckt djup oro över situationen i vår huvudstad, där den brottsbekämpande verksamheten tycks hålla på att bryta samman. Människor upplever dagligen det som statistiken med kalla fakta visar, nämligen en skrämmande ökning av brottsligheten över hela landet men framför allt i de tre största städerna med Stockholm i täten. Där var fjolårets ökning av brottsligheten 21,1 procent. Det är skrämmande siffror, och det är ingen engångsföreteelse. Tendensen fortsätter; de senaste siffrorna från första kvartalet i år visar en ökning i förhållande till samma period förra året med 25 procent. Man kanske också skall uppmärksamma att de siffror som jag har nämnt endast gäller brott, som har kommit till polisens kännedom, och att det s.k. mörkertalet, som avser brott som inte är kända, torde vara stort. Man beräknar att när det gäller misshandelsfallen så är de egentligen dubbelt så många som de som kommer till polisens kännedom. Narkotikaproblemet ligger i botten på allt detta. Även om det självfallet inte är hela förklaringen till den ökande brottsligheten, så är det en stor del av förklaringen. Vi kan då konstatera att brottsligheten gick ner under början av 1969, när de extraordinära polisinsatserna gjordes för att bekämpa narkotikabrottsligheten. Som en följd härav har tillgången på narkotika blivit sämre, och priserna har stigit. Jag har noterat vad som redovisas i propositionen om förlängning av lagen om telefonavlyssning för att komma till rätta med narkotikabrottsligheten, nämligen att beträffande centralstimulantia kostade 0,3 gram 10 kronor år 1969, och nu får man betala 75 kronor för samma kvantitet. Det är alltså mera lönande nu att smuggla och handla med narkotika, och man är beredd att ta större risker. Det är också en förklaring till att brottsligheten fortsätter att stiga. I propositionen anges också att 1 kg fenmetralin i Italien kostar 100 kronor; här i Sverige betingar samma kvantitet ett pris av 200 000 kronor. Vi har i utskottets presidium haft tillfälle till kontakt med chefen för den kollektiva trafiken i Stockholm, Helge Berglund, och han och hans Nr 71 kolleger har berättat om de övergrepp som sker mot passagerare och mot j tunnelbanepersonal och konstaterat att de har blivit talrikare och dagen den allvarligare. 28 april 1971 Det tar för lång tid innan polisen hinner komma sedan spärrvakterna Ersättning för perslagit larm. De blir utsatta för repressalier, hotade till livet, fråntagna sonskador på grund dagskassorna. Ölberusade ungdomar och knarkare i hela gäng stormar in = gy brott genom utgångsgrindarna och förbi spärrvakterna utan att betala. Trafikanter och spärrvakter är rädda, Det är nästan omöjligt att på vissa stationer i dag kunna rekrytera spärrvakter. Slagsmål med blodvite hör till dagordningen, och skadegörelse för tusentals kronor är inte ovanlig. Man konstaterar från det hållet sammanfattningsvis att en förstärkning av polisens resurser är oundgängligen nödvändig. Herr talman! Jag har alltså gått något utöver det avsnitt som vi nu behandlar, och jag skall innan jag övergår till den aktuella punkten också säga några ord om det som har redovisats från kriminalvårdsstyrelsen. Man säger där att situationen är allvarlig när det gäller frivården, och ett alldeles speciellt problem är också här narkotikafrågan. Det allra allvarligaste narkomanvårdsproblemet finns bland frivårdsklientelet i Stockholm. Man säger att detta klientel döms till skyddstillsyn, kastas ut i träsket igen, tas in på sjukhus, skickas ut igen för att efter ett par dagar befinna sig i samma bekymmersamma situation. Man förstår att den otillräckliga frivårdspersonalen upplever sin situation som bekymmersam, då frivårdsklientelet på grund av tidigare utskrivning från våra anstalter och en minskad benägenhet från domstolarna att skicka brottslingar till anstalt blir allt gravare och allt svårare att ta hand om. Man förstår också en ansvarig verkschefs bekymmer när han ser att pengar som i dag satsas på anstaltsvård och frivård till viss del blir en meningslös investering på grund av narkotikaproblemen. Därför, herr talman, vill jag redan nu uttrycka min stora tillfredsställelse över att det varit möjligt att i justitieutskottet uppnå enighet om att bevilja medel till en behandlingscentral för frivårdens narkomaner — ett yrkande som kriminalvårdschefen särskilt betonade under sin hearing i utskottet. Personligen är jag glad över att det samtidigt innebär ett tillgodoseende av det yrkande som vi hade från moderata samlingspartiet. Vi hoppas att detta är ett första steg för att komma till rätta med de bekymmersamma narkotikaproblemen. Herr talman! Som jag ser det är det ett elementärt krav i ett samhälle att medborgarna skall kunna känna trygghet. Det gäller då inte endast ekonomisk trygghet utan framför allt trygghet till liv och lem. Det måste finnas garantier för att rättsordningen upprätthålles och för allmän rättstrygghet. Den alarmerande utvecklingen, om vilken de kalla siffror som jag har nämnt talar sitt tydliga språk, måste brytas. Och det måste logiskt sett leda fram till att alldeles speciella åtgärder är nödvändiga från statsmakternas sida för att bryta utvecklingen. Vi måste äntligen komma överens om att det är nödvändigt att vi prioriterar detta område. På denna punkt har vi tyvärr i utskottet stannat i olika meningar. Vi har från de borgerliga partiernas sida — och det är en glädje för mig att kunna konstatera det — kommit överens om att vi måste prioritera 57 insatserna på den polisiära sidan vida utöver det förslag som finns i justitiedepartementets huvudtitel. Jag skall återkomma till det sedan. Den brottsutveckling som jag här har redogjort för ger alldeles särskild tyngd åt den reservation som finns fogad till utskottets betänkande nr 5 under punkten 6. Ju mer brottsligheten ökar, ju mer ökar nämligen riskerna för tredje man att drabbas av konsekvenserna av brottsligheten när det gäller skada till både person och egendom. Vi har under många år från de borgerliga partierna — inte minst från det parti som jag hör till — yrkat på att vi skall få förslag om ersättning för skador på grund av brott. Det finns anledning erinra om att första gången en motion väcktes i riksdagen i detta ärende var redan 1947. Men det är först nu som vi har fått ett förslag i ämnet. Det förslag som föreligger från departementet tillgodoser emellertid enligt min mening inte elementära krav på en lösning av den här frågan. Man säger att det endast tar sikte på att tillgodose de socialt mest ömmande behoven och att ersättningsbelopp under 300 kronor inte skall utgå liksom inte heller ersättningsbelopp över 50 000 kronor. Jag beklagar den mycket knapphändiga redovisning som ärendet har fått i huvudtiteln. Hela detta principiellt viktiga förslag återges på endast två sidor, och där finns heller ingen redogörelse för de olika remissinstansernas synpunkter, som det hade varit värdefullt att få. Remissorganen har nämligen varit mycket kritiska. Landsorganisationen har exempelvis ifrågasatt om förslaget verkligen fyller något egentligt syfte, och de övriga elva remissorganen anser samtliga att förslaget är för restriktivt i olika avseenden. Det är rätt egendomligt att konstatera att under alla de år, som förslag har väckts av den borgerliga oppositionen om att få en lösning på den här frågan, har förslagen ständigt avvisats under hänvisning till pågående arbete på skadeståndsrättens område. När nu det här förslaget läggs fram i den kortfattade promemorian från justitiedepartementet har man emellertid helt frångått de skadeståndsrättsliga principerna — utom i ett avseende, nämligen när det gäller för staten att tillförsäkra sig regressrätt gentemot den brottslige. Då har man hållit fast vid skadeståndsrättsliga principer. I övrigt har man frångått dem. Enligt skadeståndsrättsliga principer skall skadeståndet syfta till att försätta den skadelidande i samma situation som han var i innan skadan inträffade. Nu utgår man i stället från en social bedömning, enligt vilken, som sagt, endast de socialt mest ömmande fallen skall kunna få ersättning.

En viktig sak som inte finns redovisad i propositionen är en tankegång som återfinns i promemorian: man tar avstånd från resonemanget att staten skulle ta på sig ett visst ansvar genom den bristande övervakningen av ordningen i samhället eller genom otillräckligt förebyggande av brott. Jag tycker att man gör det mycket lätt för sig, om man inte accepterar att ett samhälle som inte lyckas klara av att trygga rättsordningen ändå måste anses ha ett visst ansvar för att medborgarna hålls någorlunda skadeslösa. I övrigt kanske jag i det här sammanhanget får göra en annan principiell reflexion. Vi har upplevt att när det gäller brott som riktar sig mot staten så vill man verkligen sätta kraft bakom orden för att få de brottsliga näpsta. Ett exempel är ju skattebrottslagen, där man särskilt påpekar statens fiskaliska intressen. Men i fråga om brott som riktar sig mot enskilda är nonchalansen ganska stor från regeringspartiets sida när det gäller att se till att de enskilda hålls skadeslösa. Den lagrådsremiss om skadeståndsrätten som vi nu har fått på riksdagens bord anger ju endast att vållande skall föreligga för att man skall kunna utfå någon ersättning. Här har vi återigen den restriktiva inställningen när det gäller brott som riktar sig mot enskilda. Jag vill alltså påstå att det förslag som här föreligger endast är en skenlösning, och jag tycker det är värt att notera vad utskottets majoritet har sagt, nämligen att detta får bedömas som en försöksverksamhet. Det ordet finns icke i propositionen, men jag anser att vi bör observera att utskottets majoritet ändå för sin del tycks mena att detta inte är ett förslag som är så pass bra att det kan bli bestående utan att det måste bli fråga om en försöksverksamhet. Om nu samhället visste att kostnaderna för den omfattande skadegörelse, som följer i brottslighetens spår, i stor utsträckning skulle stanna hos statsverket, skulle man kanske få en mera beslutsam inställning till hela brottsutvecklingen. Men då det inte kostar samhället någonting att tala om när det gäller ersättning för skadegörelser, är det klart att man inte har det trycket på sig. Vi har också i reservationen påpekat att inte endast personskador bör föranleda ersättning utan även egendomsskador och skador av ideell natur. Sammanfattningsvis har vi yrkat att en utredning med parlamentarisk förankring tillsätts, så att vi kan få ett förslag som bättre tillgodoser de enskilda människornas önskemål. Men vi har accepterat Kungl. Maj:ts förslag i botten i avvaktan på en sådan utredning. Till slut gäller det frågan om ersättning till polismän för kroppsskada. Det är en gammal historia det också, tyvärr. Redan 1958 begärde en enhällig riksdag utredning och förslag i detta ärende, och fortfarande efterlyser vi åtgärder. Nu säger departementschefen att det föreliggande förslaget om ersättning för socialt ömmande fall också skall avse polismän. Antingen menar man då att poliserna har en så dålig ekonomisk situation att de kommer att bli socialt ömmande fall och alltså komma i åtnjutande av sådan ersättning eller också menar man, ifall deras ekonomiska situation bedöms som hyfsad, att de inte kommer att få någon skadeersättning. Jag tycker alltså att detta inte är något svar på riksdagens enhälliga önskan om att polismännen skulle få ordentlig ersättning för de skador som de ådrar sig i sin yrkesutövning, och jag anser att det är nonchalant mot poliskåren och mot riksdagen att man inte har tillmötesgått vår begäran på ett adekvat sätt.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

Herr talman! Det hade varit angenämt om vi från justitieutskottet hade kunnat föregå med gott exempel och kunnat säga att det är tre partier som enigt står bakom den här reservationen. Nu kan vi knappast det på grund av den fastställda debattordningen, och jag måste ta riksdagens tid en smula i anspråk för att understryka allvaret i den dystra bild som utskottets värderade ordförande här tecknade. Vi befinner oss ju i ett allvarligt läge beträffande dessa problem, och vi har under utskottsbehandlingen erfarit att problemen inte minskat utan tvärtom ökat. Vi tjänar väl ingenting på att försöka nonchalera eller bagatellisera den utveckling som vi får bevittna. Jag tycker inte att jag behöver upprepa vad fru Kristensson här så skickligt har redovisat, utan jag skall försöka att kort och koncentrerat ta upp den reservation som nu föreligger. Polisens uppgift är ju ömtålig och svår, och vi har från riksdagens sida ansett att polisen måste känna samhällets stöd och människornas förtroende för att klara sin uppgift. Jag tror att vi i viss mån inte har lyckats därvidlag. Jag vet inte om det är samhällets fel, men i varje fall anser vi det vara rätt anmärkningsvärt att riksdagen har skrivit till regeringen och begärt att man skulle få ett förslag om ersättning för kroppsskada å polisman men att detta inte har resulterat i någonting.

Vi har skrivit om detta i reservationen 1 och även tagit upp det problem som vi anser finns när det gäller det förslag Kungl. Maj:t har framlagt beträffande ersättning för skada genom brott. Det kan inte vara tillfredsställande i ett rättssamhälle att man begär att medborgarna skall försäkra sig för att få ersättning om de blir överfallna. Det är ju detta man pekar på i den kungl. propositionen. Nu har man föreslagit 1 miljon kronor och omgärdat de här pengarna med sådana restriktioner att LO i sitt remissyttrande ifrågasätter om det är någon som kan komma att få ut ersättning. Och jag tror det är så — detta torde bli resultatet av den försöksverksamhet som utskottets majoritet utgått ifrån att förslaget skulle innebära. Det blir nog pengar över. Det är endast de utförsäkrade pensionärer som blir överfallna som kan få någonting eller också människor i så låg social ställning att de inte omfattas av de restriktioner som pengarna omgärdats med. — Jag vill understryka att vi inte har kunnat godta detta utan begär en ny utredning på området. För att sedan göra litet vidare utblickar — jag skall emellertid försöka koncentrera mig — är det ju på det sättet att vi i justitieutskottet också har fått ta det ekonomiska ansvaret för vad vi föreslår. Vi har inom den och rättstrygghetsproblemen är så allvarliga att vi, herr talman, måste Onsdagen den göra ekonomiska uppoffringar när det gäller insatser på området.

Herr talman! Vi befinner oss för närvarande i ett läge där samhället inte tillfredsställande kan svara för sina medborgares säkerhet till liv och lem. Det har väl samhället aldrig helt kunnat göra, men svårigheterna har aldrig tidigare varit så stora som nu, och aldrig förr har heller detta så klart uttalats från dem som har att svara för rättssäkerheten. Denna situation är emellertid inte unik för vårt land, utan det är ett konstaterande som man nu gör i land efter land. Det är en internationell företeelse i detta våldets tidevarv.

Utskottets ordförande fru Kristensson har här motiverat den reservation som finns fogad vid denna punkt i utskottets betänkande, och jag ber att helt få instämma i hennes motivering. Därutöver vill jag bara slå fast att det förslag som nu framlagts om ersättning för personskada på grund av brott ligger långt ifrån det mål som folkpartiet under en rad år har skisserat upp. Vi anser för det första att ambitionsgraden är för låg, och då endast de mest ömmande fallen kommer i fråga kan ersättningen komma att uppfattas som någon form av statlig välgörenhet. Sakskäl talar för att alla personskador i anledning av brott behandlas lika. För det andra kan slumpartade faktorer spela in i beslut som grundas på behovsprövade åtgärder. Dessutom kan beslut som fattas på departementsnivå i sådana ärenden inte överklagas. Detta innebär att personer som inte lyckas få ersättning kanske uppfattar hela systemet som en brist i rättssäkerheten. Beslut om ersättning bör enligt vår uppfattning fastställas av domstol. För det tredje bör det utredas om inte också ersättning för annan skada än personskada skall kunna utgå. Reservanterna har yrkat på förnyad utredning, som bör bedrivas i parlamentariska former och även röra egendomsskador och ideella skador.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

Herr talman! Utskottets ärade ordförande började med en allmän 61 översikt över den problemställning som ligger bakom justitieutskottets förevarande betänkande. Jag skall inte närmare gå in på de resonemangen; vi får väl återkomma till dem under de olika punkter det är fråga om. Men jag skulle i detta sammanhang vilja göra en liten kommentar. Fru Kristensson sade att vad vi här har haft att väga mot varandra är dels behovet av kraftåtgärder mot den brottsutveckling som utskottet enhälligt ansett vara oroväckande, dels de ekonomiska realiteter vi måste ta hänsyn till. Jag skulle vilja lägga till ett tredje intresse, även om det gäller en fråga som vi inte i detta sammanhang har kunnat penetrera närmare, nämligen att undersöka vad det beror på att det i alla högt industrialiserade stater finns en så framträdande tendens till en ökande brottslighet, en brottslighet som inte tilltar bara i kvantitet utan också tenderar att bli allt grövre. Här är faktiskt utrymme för en framtida forskning. Vi bör ta oss en funderare på vad det är som är galet i det nuvarande samhället, eftersom det tycks vara en så förträfflig jordmån för en ökande kriminalitet. Jag skall gå över till den punkt vi nu har att behandla, nämligen frågan om ersättning på grund av skada orsakad genom brott. Departementschefen har föreslagit en skadeståndsersättning som skall baseras på en bedömning i det enskilda fall, varvid man skall ta hänsyn till ömmande omständigheter som gör det motiverat att utge ersättning.

Förslaget baserar sig på en departementspromemoria, som första lagutskottet ganska utförligt redogjorde för i sitt betänkande då vi förra året behandlade motioner av liknande art. Jag skall inte närmare gå in på det. Men när vi i utskottet uttalat att den försiktighet som departementschefen har anbefallt då det gäller tillämpningen av det nya systemet bör tolkas så att man i viss mån skall se detta som en försöksverksamhet, menar vi att om erfarenheterna av det blir goda, så bör systemet kanske byggas ut. Man har ju i England erfarenhet av liknande system, och det har där visat sig att utgifterna på detta konto efter hand har stigit, därför att det tydligen finns ett behov. Herr Dockered sade att vi med de bestämmelser för utbetalning som har skisserats i förslaget riskerar att få pengar över. Det är ju ett rätt egendomligt resonemang, när man å andra sidan har hävdat att det finns ett så oerhört stort behov av ersättning till människor som oförskyllt drabbas av skada i sådana här sammanhang. Jag tycker inte att det är någon logik i det. Fru Kristensson sade att det föreligger en uppenbar brist på konsekvens mellan det allmännas sätt att bedöma brott som begås mot samhället, t.ex. skattebrott, och den nonchalans som visas när det gäller brott mot enskild person. Jag tycker inte att man i vårt väl utvecklade rättssystem kan tala om nonchalans när det gäller brott mot enskild person — samhället har ett väl utbyggt nät av möjligheter att lagföra och Nr 71 komma till sata med människor som begår brott gentemot enskilda Onsdagen den medborgare här i landet. Vad vi i dag diskuterar är möjligheten att hålla 28 april 1971 medborgarna skadeslösa för skador som de råkar ut för på grund av brott; —- man kan visserligen på rättslig väg utdöma skadestånd men det går ofta Ersättning för perinte att få ut skadeståndet från vederbörande, och det är då som denna Sonskador på grund enda utväg skall kunna tillgripas. av brott Det har vidare ansetts att frågan om ersättning till polismän skulle brytas ut ur detta sammanhang för särskild behandling. Att polismännen löper särskilt stor risk kan man hålla med om, även om poliserna inte utgör den enda yrkeskår som utsätts för allvarliga risker i sin yrkesutövning. Men detta är väl ändå en fråga som bör noggrant övervägas. Det gäller här mycket invecklade problem som inte kan lösas i en handvändning. Därom vittnar den långa historia som denna fråga har bakom sig. Utskottet har vid flerfaldiga tillfällen haft anledning att yttra sig över motioner i detta syfte. Jag vill i sammanhanget påpeka att man i reservationen 1 gjort sig skyldig till ett litet minnesfel när det gäller riksdagens tidigare behandling av frågan. Reservanterna säger att riksdagen gjort en beställning på förslag om bestämmelser i sådan tid att reglerna skulle kunna träda i kraft den 1 juli 1968. Så är nu inte fallet. Det förelåg år 1967 en reservation som riksdagen följde. Den reservationen innehöll visserligen ett ganska klart uttalande om att riksdagen önskade att frågan skulle finna sin lösning. Men det var ingen direkt beställning, och reservationen innehöll heller ingen tidsangivelse. Frågan återkom året därpå, alltså 1968, och då gjorde utskottet enhälligt ånyo ett starkt uttalande, vari det sades att detta är en angelägen fråga som bör lösas. Men samtidigt påpekades att det förekommit delade meningar huruvida frågan borde lösas lagstiftningsvägen eller avtalsvägen. Bl. a. avtalsverket har framhållit att detta borde betraktas som en avtalsfråga, och utskottet uttalade för sin del att det borde överlämnas till Kungl. Maj:t att avgöra på vad sätt frågan skulle lösas — avtalsvägen eller förhandlingsvägen. Detta uttalande antogs av riksdagen. Utskottsmajoriteten har funnit att det är att hälsa med tillfredsställelse att vi nu fått detta förslag och att man bör följa vad reformen i framtiden kan leda till. Blir erfarenheterna goda bör vi gå vidare. Det gör att utskottsmajoriteten inte heller kunnat ansluta sig till tanken att man nu omedelbart när denna reform skall träda i tillämpning och innan man vet hur den kommer att verka skulle begära en ny utredning. Ännu mindre anser utskottet det lämpligt att följa det förslag som framlagts i motionen 329, där det begärs en utredning av hela det skadeståndsrättsliga ansvaret i syfte att skapa ett fullgott skydd för alla. Jag vill erinra om att vi i dagarna fått lagrådsremissen rörande skadeståndslag, vilket lagförslag baserar sig på ett långvarigt och omfattande utredningsarbete. Vi har ännu inte hunnit studera detta omfattande lagförslag närmare, men jag förmodar att vi däri kan finna åtskilligt som kommer att hjälpa oss att lösa många av de problem som vi brottas med i dagens situation. Herr talman! Jag ber med vad jag nu anfört och med hänvisning till vad som anförs i utskottsbetänkandet att få yrka bifall till vad utskottet föreslagit under punkten 6 i justitieutskottets betänkande nr 5.

Herr talman! Fröken Bergegren säger att vi skall avvakta erfarenheterna av det här förslaget för att se om vi så småningom kan finna anledning att överpröva förslaget och framlägga ett nytt förslag. För min del fruktar jag att dagens förslag, som alltså inte siktar till att ersätta de verkliga skador som kan uppkomma — sveda och värk samt framtida men — inte kommer att få någon praktisk betydelse. Jag tror att människor kommer att uppleva detta som en reform på papperet och inte som en reform vilken de har någon praktisk nytta av och att vad remissinstanserna — LO och andra — sagt skall besannas, nämligen att reformen inte kommer att tjäna något egentligt syfte. När det gäller den olika bedömningen av brott mot staten och brott mot enskilda har det varit en allmän tendens att vi i det senare fallet skulle sträva efter en avkriminalisering och försöka minska straffen för brott. I fråga om brott som riktar sig mot staten har vi upplevt en motsatt tendens. Jag vill inte gå in ytterligare på detta. Det finns många exempel att nämna, men en repliktid medger inte det. Jag skall ändå sluta med att säga någonting speciellt om ersättning åt poliser, som jag tycker egentligen är den mest upprörande frågan av alla. Det är riktigt, som vice ordföranden här säger, att det föreligger ett feltryck i reservationen. Det var inte 1967 års riksdag, som i skrivelse till Kungl. Maj:t hemställde om förslag, utan det var faktiskt redan 1958 års riksdag som gjorde det. På det viset erkänner jag gärna att det är ett fel. Men den enhälliga hemställan från riksdagen resulterade i en utredning, som godtogs av remissinstanserna. Det finns alltså en utredning att presentera i form av ett förslag till riksdagen. Det behövs inte någon ny omfattande utredning, utan den är redan klar. Vad som behövs är ett initiativ från departementets sida och en uppskattning av poliserna för deras jobb. Det är inte rätt som fröken Bergegren säger, att avtalsverket har påstått att det här gäller en förhandlingsfråga. Avtalsverket har skickat frågan till civildepartementet och sagt att den skall lösas i civilrättslig ordning. Departementet har skickat den till avtalsverket och sagt att det här närmast är en förhandlingsfråga. Så har frågan bollats från den ena instansen till den andra. Under tiden tar poliserna allt större risker i sin yrkesutövning. Vi skall observera att det som skiljer poliserna och vanliga människor är att poliserna i sitt jobb är skyldiga att ta risker, annars sköter de inte sitt arbete på ett tillfredställande sätt. Det är mot denna bakgrund jag tycker det är upprörande att man inte äntligen kan få ett förslag när det gäller att på ett sätt som kan upplevas såsom tillfredställande ersätta poliserna för de risker de tar i sin yrkesutövning.

Herr talman! Jag skall fatta mig kort. Fröken Bergegren tyckte att det var konstigt att jag kunde tro att det skulle bli pengar över när vi ansåg att det fanns så stora och angelägna behov. Nu är jag ju i det fallet enig med LO. Även LO säger sig tro att det föreslagna systemet inte kommer att få det avsedda syftet. Det skulle vara mycket intressant för mig och även för kammaren att få höra vice Nr 71 ordföranden lämna ett exempel på en skada, som hon själv tror skulle bli Onsdagen den Herr talman! Jag skall här bara beröra den punkt som vi diskuterar, sonskador på grund nämligen ersättning för brottsskador, och ber att beträffande andra av brott frågor, som särskilt fru Kristensson tog upp, få återkomma senare. Jag vill gärna börja med att säga att jag tycker att detta är ett viktigt både ömmande och socialt problem och att jag känner stark sympati och medlidande med de människor som oförskyllt blir offer för brottsligheten i samhället och drabbas av lidanden och ekonomiska förluster genom brottsliga handlingar. Men detta får inte skymma blicken för att den fråga om ekonomisk ersättning till brottsoffer som vi nu diskuterar utgör endast en del av ett större problem. Ytterst gäller det frågan om vilka åtgärder samhället bör vidta för att lösa skadeersättningsproblemen över huvud taget. Framför allt när det gäller personskador tror jag inte någon vill bestrida att dessa problem i ett modernt samhälle i första hand bör ses ur social synvinkel, dvs. som en fråga hur man på det sätt som bäst tillgodoser sociala behovsoch trygghetssynpunkter skall bereda ekonomisk gottgörelse åt dem som drabbas av skador till liv och lem. Med ett sådant synsätt står det även klart att man inte kan göra en åtskillnad baserad på vad som i de enskilda fallen har varit orsaken till den inträffade skadan. Lidandet och det socialt motiverade ersättningsbehovet för den som t.ex. har förlorat synen är ju i och för sig detsamma vare sig skadan har tillfogats den drabbade genom ett brott eller genom ett rent olycksfall. Mot denna bakgrund har regeringen hittills ansett det vara viktigast att skadeersättningsproblem tas upp till en samlad bedömning inom ramen för det arbete på en allmän skadeståndslag som har bedrivits under de senaste åren i justitiedepartementet och vars resultat sedan bara någon vecka föreligger i form av en lagrådsremiss med förslag till skadeståndslag. Det har ansetts att man i det längsta bör undvika att bryta ut enskilda frågor och gå fram med dellösningar på speciella områden som sedan kanske visar sig svåra att infoga i ett större sammanhängande system.

I lagrådsremissen med förslag till skadeståndslag diskuteras ingående de olika medel som står till samhällets och medborgarnas förfogande när det gäller att bereda ekonomisk ersättning för skador. Jag skall inte trötta kammarens ledamöter med en detaljerad redogörelse för de resonemang som förs i denna fråga. Låt mig bara i korthet sammanfatta några i detta sammanhang viktiga slutsatser. Av flera olika skäl är skadeståndsrätten ett ofullkomligt instrument 65 när det gäller att åstadkomma ett socialt rättvist och ekonomiskt effektivt ersättningssystem. Jag behöver bara erinra om de svårigheter som ofta föreligger för den skadelidande att bevisa att skadevållaren varit vårdslös eller försumlig. Man bör därför också undvika att vidareutveckla skadeståndsrätten — man bör i stället satsa på andra typer av ersättningsanordningar. I ett samhälle som vårt, med ett redan högt utvecklat allmänt och enskilt försäkringsväsende, kan betydligt bättre resultat uppvisas genom försäkringsanordningar som verkar direkt till de skadelidandes förmån. Parallellt med en fortsatt utbyggnad av socialförsäkringen bör man därför pröva möjligheterna att inrätta kompletterande ersättningsanordningar i form av privata olycksfallseller liknande försäkringar, framför allt i gruppförsäkringens form. Här kan framför allt organisationerna på arbetsmarknaden men även andra intressesammanslutningar spela en betydelsefull roll. Genom aktiva insatser av olika organisationer och myndigheter kan man sannolikt komma mycket långt på vägen mot ett avsevärt förbättrat ekonomiskt skydd vid skadefall för mycket stora grupper av skadelidande. Men det kommer alltjämt att finnas vissa grupper som av olika skäl inte kan väntas få sina ersättningsbehov tillgodosedda genom försäkringar av detta slag och för vilka skadeståndsrätten inte heller fungerar som ett fullgott instrument antingen därför att det över huvud taget inte finns något skadeståndsansvar eller därför att det ansvar som finns är ekonomiskt värdelöst. Här kan visserligen i många fall privata, individuella försäkringar fylla behoven, men en hänvisning till ett system som helt bygger på den enskildes frivilliga medverkan kan inte godtas som samhällets svar på dessa speciellt illa ställda gruppers krav på förbättringar av skyddet vid personskada. Till dessa grupper hör de som drabbas av skador genom brott. Som det har påpekats i statsverkspropositionen är situationen för dessa skadelidande praktiskt taget undantagslöst den, att deras rätt till skadestånd av den brottslige är ekonomiskt värdelös, och detta också i de fall där gärningsmannen har en ansvarsförsäkring, eftersom en sådan försäkring inte täcker och inte heller kan täcka uppsåtliga handlingar. I det avseendet står brottsoffren i en ofördelaktig särställning i jämförelse med flertalet av dem som på annat sätt än genom brott tillfogas en skada som ger rätt till skadestånd av annan person. Visserligen har den s.k. skadeståndsförsäkringen, som i dag ingår i praktiskt taget samtliga hemoch villaförsäkringar och som bereder ett ekonomiskt skydd just mot skador genom våldsbrott, en mycket stor utbredning i det här landet. I själva verket torde betydligt över 2 miljoner svenska hushåll och därmed troligen bortemot 80 procent av medborgarna i dag skyddas av skadeståndsförsäkringen. Men det kommer att finnas fall då försäkringsskydd saknas, och enbart möjligheten att teckna sådan försäkring kan som jag tidigare har antytt inte utgöra ett skäl för det allmänna att undandra sig ansvaret för att de som drabbas av våldsverkares och andra brottslingars ogärningar inte lämnas helt utan möjlighet att i den mån sociala hänsyn gör det motiverat få en ekonomisk gottgörelse för sina förluster. Någon annan möjlighet att tillgodose det ändamålet lär inte stå till buds än att det allmänna direkt träder in med stödåtgärder. Det är mot den bakgrund som jag här har tecknat som regeringens Nr 71 aktuella förslag skall ses. Att som reservanterna i utskottet har förordat Onsdagen den införa lagregler om en skyldighet för staten att undantagslöst ikläda sig 28 april 1971 fullt skadeståndsansvar för de s.k. brottsskadorna skulle rimma illamed —— — — den allmänna målsättning för det fortsatta reformarbetet på skadeersätt Ersättning för perningsområdet som jag här har skisserat. Denna måste enligt min mening sonskador på grund grundas på sociala rättviseoch trygghetssynpunkter och inte på «Av brott förlegade skadeståndsrättsliga tankegångar, som ursprungligen har sin upprinnelse i ett vedergällningstänkande som är främmande för vår tid. Att gå på reservanternas linje skulle dessutom innebära att man på ett oberättigat sätt prioriterade en viss grupp av skadelidande framför andra, vilkas anspråk på förbättrat ekonomiskt skydd kan te sig minst lika behjärtansvärda. En sådan politik skulle föra oss i fel riktning. Vad det här gäller är tvärtom att utjämna de från sociala synpunkter omotiverade och oacceptabla skillnader som i dag råder mellan olika grupper av skadelidande på grund av ofullkomligheter i de hittillsvarande ersättningssystemen. Men det kan med ett sådant betraktelsesätt inte heller bli fråga om att över huvud taget tillskapa juridiskt fasta ersättningsregler, avpassade för en sådan domstolsprövning som reservanterna föreslår. Det måste här bli fråga om en fri och obunden värdering av omständigheterna i de enskilda fallen utifrån sociala behovssynpunkter vilken kan ske endast vid en prövning i administrativ ordning. Om man ser dessa ersättningsproblem ur social synvinkel är det svårt att förstå de kritiker av förslaget som vill införa ett skadeståndsrättsligt uppbyggt ersättningssystem också när det gäller egendomsskador. Jag har svårt att finna en tänkbar motivering för en ordning som innebär att det allmänna skall uppträda som ett slags garant eller försäkringsgivare för att skydda medborgare mot förluster genom skador på deras egendom, vare sig dessa vållats genom brott eller på annat sätt. Här kan sociala skäl sällan åberopas, och det ligger betydligt närmare till hands att när det gäller sakskador och förmögenhetsskador hänvisa medborgarna till att själva skydda sig genom försäkring. Att det i något enstaka fall kan vara särskilt behjärtansvärt att samhället träder in med en hjälpande hand, motiverar inte att man inför ett generellt verkande system av det slag reservanterna har förordat. Jag vill också framhålla att det mig veterligt inte ifrågasatts i något annat land där man har ett liknande system att ersättning skulle utgå också för egendomsskador. Här vill jag gärna inskjuta att ett system sådant som det vi föreslår i Europa endast finns i England och därutöver endast i ett par delstater i USA. Ingenstans omfattar de bestämmelser man har egendomsskador. Också när det gäller kritiken mot förslaget, som går ut på att det föreslagna anslagsbeloppet, 1 miljon kronor, är alltför lågt och inte medeger en tillräckligt generös tillämpning av det nya systemet, finns det anledning att göra jämförelser, i första hand med förhållandena i Storbritannien. Det belopp som där anvisades för det första året 1964—1965, under vilket det engelska systemet tillämpades, svarar mot ungefär 800 000 svenska kronor, om man tar hänsyn till folkmängden i båda länderna. I själva verket är det av regeringen nu föreslagna beloppet 67 generösare tilltaget, om man beaktar att socialförsäkringen i Sverige ligger på en betydligt högre nivå än i Storbritannien och att det där veterligt över huvud taget inte finns någon motsvarighet till den här i landet vitt utbredda skadeståndsförsäkringen. Jag kan inte dela herr Dockereds och fru Kristenssons pressimistiska skildringar av systemet i dess praktiska tillämpning. Det är klart att ett förslag som detta, som har försökskaraktär under det första året, måste vara omgärdat med vissa restriktioner innan man kan få någon uppfattning om storleken av de krav som kan komma att ställas. Jag tror inte att någon av oss här i kammaren kan säga om 1 miljon kronor är för mycket eller för litet eller om det är tillräckligt. Vi har i varje fall visst stöd i erfarenheterna från England som säger oss att det rimligtvis inte bör vara ett för litet belopp. Herr Dockered, som föreställer sig att detta belopp skall stå ograverat kvar om ett år, kan vara lugn för att så inte blir fallet. Jag hoppas att vi skall kunna använda dessa pengar för de ändamål de är avsedda och med en tillämpning som skall få stor betydelse för de människor som det här är frågan om. Men omfattningen av de fall i vilka ersättning inte kan utbetalas i dag vet vi egentligen ytterst litet om.

Herr talman! Jag har på en avgörande punkt gjort en helt annan bedömning än herr statsrådet. Jag anser som självklart att staten har ett ansvar när det gäller att åtminstone försöka ersätta människor för de skador som de drabbas av genom att staten inte kan avdela tillräckliga resurser för att trygga ordningen och rättssäkerheten i det här landet. Men på den punkten har vi alltså olika uppfattning, och det är bara att konstatera det. Herr statsrådet hänvisar dessa personer till att teckna privata försäkringar för att de åtminstone skall kunna klara sin situation på ett hyfsat sätt. Herr statsrådet säger även att sociala rättvisesynpunkter skall göra sig gällande här och inte ett primitivt vedergällningstänkande. Det var vad som stod i promemorian. Jag kan konstatera att på en punkt håller också herr statsrådet fast vid detta primitiva vedergällningstänkande, nämligen när det gäller att tillförsäkra staten regressrätt mot den som har begått ett brott. Ibland är alltså principerna bra att ha även för herr statsrådet. Statsrådet Geijer säger vidare att det måste vara en målsättning att utjämna skillnaden mellan olika grupper. Det betyder alltså att konsekvenserna av brottsligheten och brottsutvecklingen blir en i en lång rad av utjämnande faktorer som vi skall ha i detta samhälle. Inte heller den uppfattningen delar jag. Herr statsrådet säger också att i inget annat land har man föreslagit att ersättning skall ges för egendomsskada. Vi brukar inte vara så rädda i detta land att vara föregångare, och varför skulle vi inte kunna vara föregångare i det här fallet? Till slut vill jag bara konstatera att såvitt jag kunde uppfatta sade herr — Nr 71 statsrådet inte ett enda ord om polisen särskilt, utan man menar alltså att även polisen skall bedömas efter de här utgångspunkterna och att de också skall vara ett led i utjämningspolitiken. motas Säl Nr Jag tycker att justitiedepartementet som arbetsgivare för poliskåren i Ersättning för perlandet inte är särskilt mycket att gratulera till en god arbetstagarinställsonskador på grund ning. Man talar om att man skall förbättra arbetsmiljön för människor i av brott vårt land, men när det gäller polisen gör man faktiskt tvärtom. Man nonchalerar polisens berättigade krav på en hyfsad arbetsmiljö.
Herr talman! Jag vill understryka vad fru Kristensson sade om polisen. Men jag får också tolka justitieministerns anförande som om han i dag inte är så restriktiv som framgår av andan i propositionen. Jag vill notera det till kammarens protokoll.

Herr talman! Det är ju så, herr Dockered, att i mitt anförande riktade jag mig mot den utomordentligt mörka och pessimistiska bild som herr Dockered och fru Kristensson gav om tillämpningen av föreliggande förslag. Den överensstämmer — tycker jag — inte med den skrivning som vi har i statsverkspropositionen, och den överensstämmer inte med tankegångarna bakom det här förslaget. Jag vill ännu en gång understryka att vi inte kan under första året ha regler som så att säga innebär ett fritt fram.

Men det är ju skrivet på ett sådant sätt att det ger oss möjligheter att använda hela beloppet under året, om det nu kommer in ansökningar som går upp till det. Jag vill bara framhålla för fru Kristensson, som gör gällande att det över huvud taget knappast skulle kunna bli fråga om ersättning vid lyte eller annat stadigvarande men, att så är det ju inte skrivet. Förslaget är försett med förbehåll. Det står att i vissa fall skall ersättning kunna utgå också för ideell skada, dvs. sveda och värk och lyte eller annat stadigvarande men. Där har vi en möjlighet att pröva i de enskilda fallen. Vad sedan gäller polisen så är den en del av den allmänhet som kan få ersättning genom detta förslag. Jag vet inte om man verkligen kan, i det här sammanhanget, sära ut polisen och säga att den i alldeles speciellt hög grad skulle ha råkat ut för brottsskador som kan föranleda ersättning utöver det som utgår från de allmänna försäkringarna. Men det finns sådana fall som vi har haft att pröva under de gångna åren och där det hittills, efter ganska snäva regler, har kunnat utgå ersättning. Nu får vi ju med detta förslag möjligheter att något mindre restriktivt ta upp även framställningar som kommer från polisen.
Herr talman! Med anledning av vad herr statsrådet senast framhöll vill jag bara säga, att man tidigare har brutit ut frågan om ersättning till polis för egendomsskada. Den har alltså bedömts lämplig att lösa separat. Varför skulle då inte ersättning för kroppsskada, som polis drabbas av, kunna lösas separat? Det är den fråga som vi här i riksdagen fortfarande ställer oss och som vi bara har fått negativt svar på.